Herr talman! Sverige är ett förhållandevis stort och avlångt land. Det ligger dessutom i ett nordligt hörn av det Europa som vi nu söker gemenskap med. Det betyder att bra kommunikationer är mycket viktiga. Det understryks också i regeringsförklaringen, där man är beredd att satsa på utbyggnad av bl.a. järnvägen. Järnvägen är ett utmärkt kommunikationsmedel, som tidigare blev undanträngt när bilen gjorde sitt intåg. I dag är situationen en annan. Den spårbundna trafiken ges hög prioritet, inte minst av miljöskäl. Det finns ett klart politiskt intresse i att folk väljer tåget i stället för bilen. Det går naturligtvis att styra ett sådant val på olika sätt, exempelvis genom att göra det mer eller mindre omöjligt att åka bil. Skatter och restriktioner kan vara effektiva styrmedel. Men det kan också vara orättvisa och betungande styrmedel i ett land som, med europeiska mått mätt, har långa transportavstånd och där den s.k. urbaniseringsprocessen har gjort att arbetsort inte nödvändigtvis är detsamma som bostadsort och den ort där man har sina anhöriga och sina rötter. Vi måste ha som målsättning att folk skall kunna förflytta sig till en rimlig kostnad. Ett annat och skall vi säga mer begåvat sätt att få folk att välja tåget är att skapa de naturliga förutsättningar som krävs och då framför allt se till att optimera transportbehovet, från dörr till dörr. Vad jag förstår kan det i dag vara upp till sex intressenter i form av kommun, verk eller divisioner som direkt eller indirekt påverkar vårt resande. Jag tänker då på lokaltrafiken, som ansvarar för busstransportern till stationen, SJs fastighetsförvaltning, som har hand om stationsbyggnaderna där vi köper biljett och väntar på tåget, kommunen, som kanske ansvarar för parkeringen vid stationen och persontrafiken, som konkurrerar med godstrafiken om att få trafikera banverkets räls. Varje intressent är naturligtvis ålagd och intresserad av att driva sin verksamhet med bästa möjliga avkastning. Herr talman! Frågan är bara om intressenterna samverkar till att optimera möjligheterna för en resenär så att han eller hon väljer tåget i stället för bilen. Jag tror att vi alla har varit med om situationer där vi har prioriterat bort möjligheterna att resa kollektivt och valt bilen i stället bara för att det har funnits en liten störning i transportkedjan från dörr till dörr. Det kan vara så enkelt som att busstider och tågtider inte stämmer, att väntsalarna inte har öppet på rätta tider osv. Här kan vi alla säkert bidra med egna små logistiska störningsexempel. I regeringsförklaringen sägs bl.a.: ''Att skilja på offentlig kontroll och finasiering å den ena sidan och en fri produktion med enskilda, kooperativa och offentliga producenter å den andra blir därför den grundläggande principen för förnyelse av de olika välfärdssystemen.'' Detta, herr talman, måste också gälla Sveriges framtida kommunikationer. Vi kommer att få en ökad avreglering inom transportsektorn, i vällovligt syfte att effektivisera verksamheten. Men i den offentliga kontrollen måste det ligga att man ser till att de olika verksamhetsgrenarna och intressenterna samverkar på optimalt bästa sätt för resenären. Herr talman! Då kan vi lyckas skapa en god transportpolitik som är till gagn både för människa och miljö.

Herr talman! Först vill jag gratulera min efterträdare kommunikationsminister Mats Odell till ett mycket intressant arbete med många spännande frågor i ett departement med många kunniga, engagerade och trevliga medarbetare. År 1991 kommer att gå till historien som ett mycket viktigt år när det gäller den transportpolitiska utvecklingen. Det är jag övertygad om. Orsakerna är flera. För det första igångsattes en omfattande utbyggnad av järnvägssystemet. En utbyggnadsepok inleddes. Något jämförbart har inte skett under hela efterkrigstiden. För det andra tecknades äntligen ett bindande avtal med den danska regeringen om en bro över För det tredje tecknades en principöverenskommelse för trafiklösningar i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och För det fjärde togs viktiga initiativ för att öka konkurrensen inom kommunikationssystemen. Internationaliseringen har stimulerats. Av ryktesspridningen kring regeringsbildningen har framgått att frågan om Öresundsbron har vållat bekymmer. Det var väntat. Centern motsatte sig ju med hetta det beslut som riksdagens majoritet fattade den 12 juni i år. Centern gick till val med utfästelse att stoppa bron. Regeringsförklaringen ger ett besked om att centern har övergett detta vallöfte. Miljöprövning skall ske -- men det hade den socialdemokratiska regeringen redan beslutat, och det fanns inskrivet i avtal och riksdagsbeslut. Men prövningen enligt naturresurslagen som nu sker av regeringen själv, bör inte ske i syfte att stoppa projektet. Ambitionen måste ju tvärtom vara att vid byggandet utforma projektet så att miljökraven kan uppfyllas. Jag är övertygad om att det är möjligt. I regeringsdeklarationen och i de kommentarer som miljöministern har gjort i skilda sammanhang talas om en ''fast förbindelse'' över Öresund. Det sägs ingenting om en bro. Jag utgår ifrån att detta uttryckssätt inte döljer en ambition att frångå broprojektet till förmån för en annan alternativ lösning, exempelvis en tunnel. Det ratificerade avtalet gäller faktiskt en bro -- inget annat. Några ytterligare fördröjande utredningar om alternativ kan rimligen inte komma i fråga. Jag skulle därför uppskatta om kommunikationsministern här ville bekräfta att regeringen nu med kraft kommer att driva detta projekt vidare så att avtalets utfästelse om att inleda brobygget under 1993 kan förverkligas. De s.k. storstadsförhandlingarna lade en god grund för trafiklösningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet är att förbättra miljön och öka framkomligheten genom satsning på kringfartsleder och spårbunden trafik. Principöverenskommelserna måste nu följas upp med beslut som möjliggör avgiftsfinansiering av storstadsbilismen. Här noterade jag att kommunikationsministern visar litet irritation över att vi inte hade anvisat pengar för det här. Men det gäller en förhandling mellan flera parter, och förhandlingarna måste ju leda till ett avslut där alla parters åliggande klargörs. Innan dess har vi inte bedömt det vara rimligt att börja förskottera pengar. Men kommunikationsministern har nu bollen att snabbt driva frågan vidare. Naturligtvis är även de övriga parternas ambitioner avgörande. I propositionen om näringspolitik för tillväxt angavs riktlinjer och skapades förutsättningar för finansiering av ett omfattande utbyggnadsprogram för vägar och järnvägar. Riksdagen fattade beslut i maj, och den socialdemokratiska regeringen har med stor kraft drivit detta arbete vidare. Vi kunde därför under sommaren och hösten fatta beslut om en rad stora satsningar. De besluten omfattar bl.a. norra stambanan och ostkustbanan med en anpassning för snabbtåg till Sundsvall. Jan Jennehag bör uppmärksamma att vi redan den 29 I fråga om väginvesteringar har ett antal projekt beslutats som gäller E 4. De projekten gäller Höga kusten-bron över Ångermanälven och förbifart Vaggeryd. Stora satstningar har också inletts på E 6 och E 3. Det talas om behov att tidigarelägga vägoch järnvägsinvesteringar i syfte att stimulera konjunkturen, och det är bra. Men jag vill i sammanhanget erinra om att den socialdemokratiska regeringen redan den 5 september fattade beslut om sådana insatser utöver de här redan nämnda stora projekten. Beslutet den 5 september gällde byggen till en kostnad av 1,7 miljarder kronor. Det gällde en rad projekt med spridning över hela landet med särskilt sikte på att stimulera sysselsättningen där arbetslösheten är störst. Däri ingår också ett antal järnvägsprojekt, bl.a. Bergslagspendeln och järnvägen Hällnäs--Storuman. Det är viktigt att dessa arbeten snarast kommer i gång, i de fall där de inte redan har startat. Jag välkomnar naturligtvis ytterligare satsningar. Men min enträgna vädjan är nu att kommunikationsministern driver på så att de fattade besluten om väg och järnvägsbyggen leder till att spadarna sätts i jorden och att det leder till arbete. Vi behöver nu komma i gång med detta.

Herr talman! Jag höll på att säga herr kommunikationsminister Georg Andersson, men så är ju inte fallet nu. Jag tycker att Georg Andersson gjorde en alltför glättig beskrivning av de insatser som den förra regeringen gjorde under sin regeringsperiod. De uppräkningar som Georg Andersson gjorde berör inte särskilt mycket den region som Georg Andersson själv kommer från, norra Norrland. Den satsning som gjordes på vägar, E 4, stannade vid Sundsvall. Det skedde en mindre ombyggnad uppe vid Piteå. Man fick inte ett öre till E 4 genom Västerbotten. Jag väntade mig faktiskt att Georg Andersson skulle ta upp frågan om Botniabanan och inställningen till den. Jag har haft många debatter med Georg Andersson under dessa år som har gällt trafiken och järnvägstrafiken i Västerbotten och satsningarna på Botniabanan och inlandsbanan. Det har även gällt satsningar på snabbtåg till Sundsvall. Jag vet att Georg Anderssons utredningsman, Kaj Janérius, sade att det inte skall gå några persontåg norr om Sundsvall. Vi har fått kämpa med näbbar och klor för att upprätthålla den trafik vi har. Nu nämner Georg Andersson upprustningen av stambanan. Den upprustningen hade varit försummad i många år, så det var inte en dag för tidigt att den kom till stånd.

Herr talman! Ulla Orring fortsätter som tidigare, och vi kan för all del hålla på med det här, både här och på hemmaplan. Vad var det för fel i min uppräkning? Ulla Orring sade att jag gav en glättat bild. Vad jag sade var sakligt och riktigt, och det vittnade om en mycket ambitiös politik, som jag vågar påstå saknar motstycke under efterkrigstiden. Detta har mycket liten betydelse för Västerbotten, påstår Ulla Orring. Det var en rad olika projekt som fick pengar under min tid som kommunikationsminister, i synnerhet under det senaste halvåret.

Men det är faktiskt så att de stora satsningarna norr om Västerbotten och framför allt söder om Västerbotten har utomordentligt stor betydelse för Västerbottens näringsliv. En ny bro över Ångermanälven förkortade avståndet mellan övre Norrland och det övriga landet med 8,5 km. Det betyder enormt mycket för näringslivet också i Västerbotten. De stora satsningar som pågår på norra stambanan och som även de saknar motstycke under efterkrigstiden faller huvudsakligen inom Västerbottens gränser. De handlar om projekt som just nu pågår och som har storleksordningen en kvarts miljard kronor. Den falska beskrivning som Ulla Orring försöker föra vidare i sin buskpropaganda skall inte ha framgång i den här kammaren.
Herr talman! Det hjälper, Georg Andersson inte med brösttoner. Detta är inte någon falsk beskrivning, utan det är en beskrivning av verkligheten. Det har inte satsats ett öre på E 4 genom Västerbotten. Standarden på E 4 är inte värdig en Europaväg. Den är smal, och den har dåliga vägrenar, och detta förorsakar olyckstillbud i stor mängd. 400 mil grusvägar fick inte tillräckligt mycket medel för att kunna rustas upp, utan vägverket har t.o.m. sagt att man skall tolerera en lägre standard på dessa vägar. Så till järnvägsprojekten. Ett faktum var, Georg Andersson, att norra stambanan var så nedgången, att man inte kunde transportera det gods som behövde transporteras på norra stambanan genom Den här debatten kommer vi säkerligen att fortsätta. Jag önskar den nya kommunikationsministern lycka till. Den gamla politiken var dålig.

Herr talman! Först ett tack till kommunikationsministern, Mats Odell, för det offensiva sättet att närma sig kommunikationsfrågorna. Jag vill ägna några minuter till att lyfta fram några tankar om den fysiska infrastrukturens betydelse. Min framställning kommer delvis att likna ett inlägg under det regionalpolitiska avsnittet, men som tidigare har sagts hör dessa båda områden faktiskt ihop. Jag anmälde mig också till ett inlägg i den debatten, men blev av ''fördelningspolitiska'' skäl flyttad till ämnet Trafik. ''Hela Sverige skall leva'' är välkända ord från regeringsdeklarationen och även från andra sammanhang. Dessa ord uttrycker en samstämmig känsla, förankrad i den svenska folksjälen, och de orden i regeringsdeklarationen har noterats i hela landet. Utan en målmedveten satsning på bevarande och utvecklande av infrastrukturen kan inte hela Sverige leva. De mindre tätbefolkade områdena kan då inte bestå som en fullvärdig del av landet. En sådan situation skulle i sin tur vara förödande för de stora tätbefolkade regionerna och därmed för hela landet och dess välfärd. En fungerande infrastruktur är lika viktig i alla delar av landet. Situationen i det som kallas glesbygd, i inlandet och Norrland, är den att underhållet av vägar och transportleder är kraftigt eftersatt. Det finns även behov av helt nya vägar för att öka tillgänglighet och knyta ihop samhällen på ett i dagsläget lämpligt sätt. Det senaste riksmötet antog, som vi också hört i dag, i maj det som i dagligt tal kallas tillväxtpropositionen, Näringsproposition för tillväxt. Det var ett stort och i långa stycken mycket bra beslut. Vi kristdemokrater tog emot propositionen med glädje. Vi konstaterade, trots det positiva, att den ändå var alltför mycket präglad av omsorgen om befolkningstätaste regionerna på viss bekostnad av glesbygden. Vi kristdemokrater framförde då önskemål om 10 à 15 miljarder kronor utöver de i propositionen anvisade medlen, medel som bör kunna frigöras i samband med utförsäljning av statliga företag. Jag vill med bilden av ett träd illustrera relationen mellan de stora tätorterna och glesbygden. De befolkningsrika delarna av landet är som det resliga och livskraftiga trädet. Kom ihåg bara, att inget resligt träd finns utan sin motsvarighet i ett rotsystem! Rotsystemet är för trädet lika viktigt som landsbygden är för tätortsregionerna. Lika litet som trädet kan leva utan rotsystemet, kan tätorterna leva utan det som kallas landsbygd. De mindre och medelstora samhällena, tillsammans med den utpräglade landsbygden, är en omistlig del av Sverige som också har tillfört landet stora värden. Dessa regioner kommer även i framtiden att behövas i arbetet att göra ett bra land bättre. Herr talman! Såsom vattnet tas upp genom rotsystemet och tillför näring till hela trädet, så måste resurserna som ställs till förfogande för upprustning av infrastrukturen komma även glesbygden till del. Låt mig få återvända till tillväxtpropositionen och det beslut som fattades. När man talar om snabba tågförbindelser i Mälardalen, då stannar tåget i Bältet genom Mellansverige går faktiskt över Karlstad och mot Oslo. Det värmländska Karlstad är i hög grad levande i en nyckelposition. Värmland formligen ropar efter snabbtåg. Högskolan, industrin, servicenäringen m.fl. är i stort behov av att vi satsar på infrastrukturen. Värmlands glesbygd har stora problem och är i stort behov bl.a. av upprustning av nergångna vägar. Det finns belagda samband mellan ökning av vägflödeskapacitet och ökning av arbetsproduktivitet i en region. Europa är inne i en tid då man satsar på järnvägens förnyelse och även på vattenvägarnas förnyelse. Det finns anledning att se till att vi inte hamnar alltför långt på efterkälken. Det är hög tid att vi i Sverige accelererar arbetet på en järnvägens renässans. Omsorgen om vår miljö kräver också att sträckan Stockholm -- Karlstad får en stärkt konkurrenskraft gentemot flyget. Det borde inte vara så, att flyget för många är självklart när det gäller att förflytta sig de futtiga 30 mil det handlar om mellan Karlstad och Stockholm. Järnvägen behövs både för person och för godstransporter. Vi kristdemokrater kommer med stort intresse att följa kommunikationsdepartementets agerande i dessa frågor. Herr talman! Avslutningsvis vill jag påminna om att Sverige i jämförelse med EG-länderna är en enda stor glesbygd. Vi skall in i EG och konkurrera med länder som har korta och effektiva transporter från producent till konsument. Jag konstaterar att den nya regeringen har ett bra program för att vitalisera näringslivet, och det sker i grevens tid -- om uttrycket tillåts numera -- med tanke på situationen i det svenska näringslivet. Mot den bakgrunden vädjar jag till kommunikationsminister Mats Odell att noggrant överväga det som här har anförts.

Herr talman! Kraftfulla satsningar på infrastrukturen är den bästa regionalpolitiska åtgärd som kan vidtas. Att öka insatserna under en lågkonjunktur är både av resursskäl och av arbetsmarknadsmässiga skäl en riktig åtgärd. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har, som framförts i debatten, beslutat om och avsatt pengar till infrastruktursatsningar i en storleksordning som aldrig tidigare skådats. Västmanland är ett län som i mycket stor utsträckning berörs av dessa infrastruktursatsningar. Det är nu den nya borgerliga regeringens ansvar att fullfölja och förverkliga dessa viktiga projekt. Den ökande arbetslösheten i länet gör det särskilt angeläget att omedelbart sätta i gång med en rad åtgärder, av vilka jag skall nämna de viktigaste. Stockholm. Dagsläget är att ett samarbetsavtal med MIAB och banverket håller på att utformas. Personalresurserna på banverket är dock hårt ansträngda. Här har regeringen ett ansvar för att verket har tillräckliga personalresurser, så att projektet inte riskerar att försenas. Bergslagspendeln, som är av stor betydelse för Bergslagen, måste förverkligas enligt tidigare regeringsbeslut. Tågförbindelsen mellan Gävle och Örebro har stora möjligheter att utvecklas och bli lönsam, om nuvarande stöd till upphandling av olönsam interregional trafik används på ett annat sätt. I stället för ett årligt köp av trafik kan pengarna användas till inköp av mer ändamålsenligt vagnmaterial. För att möjliggöra denna nya inriktning är ett regeringsinitiativ nödvändigt, och jag förväntar mig att det tas så snart som möjligt. Framkomligheten i Södertälje kanal är av avgörande betydelse för den viktiga Mälarsjöfarten. Genom olika insatser har kanalens kapacitet kunnat ökas under årens lopp. Den senaste stora insatsen gjordes i mitten av 1970-talet, då också farlederna i Mälaren förbättrades. Då kunde båtstorleken i det närmaste fördubblas till ca Nu är det aktuellt med ytterligare förbättringar i kanalen. Genom att satsa ca 20 milj.kr. skulle kanalens kapacitet -- Mälarmaximum -- kunna ökas till 11 000--12 000 ton. Sjöfartsverket är mycket intresserat av en utbyggnad och har lovat sin medverkan. Tyvärr saknas en del av finansieringen. Staten skulle med andra regler för infrastrukturfonden än de nu gällande kunna lämna ett värdefullt bidrag till en rejäl förbättring av näringslivsförutsättningarna i Mälarområdet. Jag anser därför att reglerna för infrastrukturfonden borde ändras, så att dessa pengar kunde användas för sjöfartens främjande. Väganslagen till Västmanlands län har använts till att klara utbyggnaden av Bergslagspendeln. Några resurser till angelägna vägprojekt har därför inte funnits. Det finns därför ett stort uppdämt behov av underhåll, upprustning och nybyggnader av vägnätet i länet. Trafiksäkerhet, miljö och snabbhet skulle förbättras om länsstyrelsens vägplaner kunde genomföras. Ett stort, viktigt projekt, som ligger allt för långt fram i tiden, är en utbyggnad av E 18 Köping-- Arbåga. Genom ett positivt beslut nu skulle arbetet komma i gång hösten 1992. Genom ökat väganslag eller beredskapsarbeten får arbetslösa bygg och anläggningsarbetare meningsfull sysselsättning, och angelägna vägprojekt kan förverkligas. Det här gäller verkliga jobb, inte bara förhoppningar om effekterna av skattesänkningar för företag.

Herr talman! Först vill jag än en gång tacka de tidigare talarna för de välgångs och lyckönskningar som jag har fått. Jag har fått en del frågor och synpunkter som jag kort tänker kommentera. Först vänder jag mig till Rolf Clarkson som tog upp rederistödet. Jag vill bara säga att vi inom kommunikationsdepartementet håller på att se över den subventionen. Utgångspunkten är att vi skall kunna avveckla den under sådana former att de företag som det är fråga om kan leva vidare och utvecklas. Därför krävs det att man ser över den ganska komplicerade bild som vi har framför oss. Ulla Orring och även Roland Lében tar upp frågor om kommunikationerna i glesbygd, framför allt i Norrland. Jag kan berätta att det AMS-paket som regeringen nu håller på att förbereda med all sannolikhet kommer att innehålla en hel del pengar för mindre objekt i de här områdena. Bl.a. är det mycket troligt att det blir ytterligare tidigareläggning av det ''paket'' som riksdagen antog 1987. Det kommer både sysselsättningen i de värst drabbade regionerna och näringarna i skogslänen till godo. Det handlar om de mindre vägarna från Värmland och uppåt. Lars Svensk tog upp en mycket viktig aspekt, nämligen att försöka få ett systemtänkande i kollektivtrafiken. Detta är något som vi skall ta till oss. Jag vet att detta tänkande finns, men jag tror att det behöver utvecklas ännu mer. Det hjälper inte att ha en mycket väl fungerande del i kedjan. Om inte hela kedjan fungerar är satsningen delvis förgäves. Georg Andersson, min företrädare, tog upp frågan om vad som menas med en fast förbindelse. Jag tror att både Georg Andersson och jag i och för sig tycker att fasta förbindelser i alla sammanhang är bra. I det här fallet är det väl ingen hemlighet att regeringen inte i första hand ägnar sig åt semantik, utan det handlar här i allra högsta grad om politik. Ordet förbindelse motiveras faktiskt av att det är fråga om både en bro och en tunnel. Det kan inte vara någon hemlighet för Georg Andersson heller. Jag kan också försäkra honom att det inte finns några resonemang i regeringen om att frångå det folkrättsligt bindande avtal som Sverige har ingått med Danmark om just en fast förbindelse över

Herr talman! Till Björn Samuelson vill jag säga -- jag var kanske inte tillräckligt tydlig i mitt inlägg -- att vi kristdemokrater självfallet kommer att arbeta för att de önskemål som jag här i dag har uttalat skall uppfyllas. I dessa önskemål har jag naturligtvis mitt parti bakom mig. Också jag har läst den rapport som Claus Zaar talade om. Men såvitt jag förstår är det utifrån denna rapport som man har dragit ned på anslagen. Man anser att de är tillräckliga, men det finns mycket annat som man kan göra för att uppnå en verklig valfrihet.